Herr talman! Jag håller med fru Anér i mycket vad hon säger: om dataskuggan och om riskerna vid framkörning av stora myndighetssystem, om hela problematiken med mjukdata, dvs. registrering av omdömen, värderingar osv., om allt detta är vi överens. Jag tycker också att det är bra med medborgarkontroller. Men, fru Anér, egentligen är det ju bara så att man följer upp de intentioner som finns i datalagen! Det är ju inte särskilt märkligt att utskottet konstaterar att det värdefulla är att datainspektionen följer dessa frågor och följer systemuppbyggnaden. Det är ju datainspektionens uppgifter enligt datakungörelsen, och dessa finns angivna i datalagen som antogs här i riksdagen 1973. Jag tycker alltså inte att det är så mycket att applådera dessa i och för sig självklara saker. Fru Anér säger att hon aldrig skulle gått med på ett register som äventyrar medborgarnas integritet. Vi får hoppas att det här systemet skall 165 fungera så bra som fru Anér tror. Jag bara vidhåller att vi har olika uppfattningar om den här frågan, det hade vi kanske inte tidigare, men vi har det nu sedan vi fått se utskottets skrivning. Fru Anér blandar in skattesmitare osv. och säger att det finns olika grupper som är intresserade av att driva integritetsfrågan, dels har vi dem till höger som vill att myndigheterna skall snoka så litet som möjligt för att de skall komma undan i skattehänseende, dels har vi dem till vänster som mer ideologiskt skulle vara oroade av alltför mycket uppgiftskontroll. Det där är en väl enkel argumentering, fru Anér. Jag vill bara hänvisa till riksskatteverkets egen utredning, där man faktiskt klart konstaterar att det inte är någon skillnad mellan de olika alternativen när det gäller möjligheterna att tekniskt och rationellt lösa skattekontrollen. Det är inte för att blockera möjligheterna till en effektiv skattekontroll vi står här och talar om fördelen av en decentralisering. Det hoppas jag fru Anér har klart för sig, utan det är för att vi är övertygade om att beredskapsmässiga, funktionsmässiga och integritetsmässiga skäl talar för en annan typ av system. Herr talman! Jag har redan med herr Hörberg utvecklat detta, och det finns ingen anledning att fortsätta. Jag hoppas, fru Anér, att vi nästa gång vi diskuterar integritetsfrågor ånyo skall vara på samma linje och kunna slåss tillsammans och inte som nu i viss mån slå varandra i huvudet med detta betänkande.
Herr talman! När fru Anér nu snabbt blivit omvänd beträffande integritetsskyddet i den fråga vi nu behandlar, så förvånar det mig litet grand. Både herr Hörberg och herr Claesson och nu är det fru Anér säger sig fortfarande vara litet betänksamma mot ett centralt personregister. I mitt huvudanförande framförde jag som en av nackdelarna i det central/regionala system som föreslås, att det medför risk för att det kan vara inkörsporten till ett fullständigt centraliserat datasystem med uppgifter om alla fysiska personer.

Jag vill fråga fru Anér: Var i utskottets skrivning har man tagit bort de tankegångar som finansministern här framför?
Herr talman! På den senare frågan får jag väl svara att eftersom den inte har med saken att göra förstår jag inte riktigt varför utskottet skulle ha behövt yttra sig om den.

Det var vad jag syftade på, och det var det som övertygade mig. Sedan säger herr Wijkman att jag talade om truismer och självklarheter när jag talade om hur datalagen administreras. Det är faktiskt så att konstitutionsutskottet för bara någon månad sedan beställde en ny utredning, som just skall vidga datalagen så att den på allvar kan ta itu med de allvarliga frågorna som gäller medborgarnas inflytande över hur datasystem sätts upp och administreras. Hur jag och folkpartiet ställer oss till nästa proposition om ett centralt register beror på hur den är utformad och på hur medborgarnas berättigade krav på att medverka i att definiera sig själva och därmed få ett konkret integritetsskydd kommer att tillgodoses.
Herr talman! Det var ju ett enkelt sätt att vifta bort min fråga, att säga att det inte är den vi diskuterar nu. Jag förutsätter att fru Anér, innan hon skrev sin motion, läste propositionen och även läste den före den här debatten. Departementschefen har i propositionen skrivit det som jag läste upp. Därför hör min fråga i allra högsta grad till det som vi nu debatterar. Det finns onekligen en viss risk för att det här är en inkörsport till det centrala personregister som vi tidigare har sagt nej
Herr talman! När fru Anér talar om en skattebrottsling som smiter över länsgränsen, tror man nästan att man befinner sig i USA, där det är möjligt att åka från en delstat till en annan och därmed komma undan lagen. Men riktigt så illa är det inte i det här landet. Jag tror att vilket system vi än väljer, såsom också riksskatteverket sagt i sin utredning, skulle möjligheterna vara lika goda att komma åt det här problemet. Jag är medveten om att en fördröjning skulle kunna inträffa. Men, fru Anér, vad beror den fördröjningen på? Jo, riksskatteverket har sedan drygt ett år tillbaka koncentrerat utvecklingsarbetet på ett mera centraliserat system. Såvitt jag vet har riksdagen inte någon gång uttalat sig för detta. Flera av remissinstanserna protesterade också emot det. Hade bägge systemalternativen utvecklats parallellt skulle den här förseningen inte ha behövt inträffa. Till sist vill jag upprepa att det är mycket klart utsagt i datalagen att datainspektionen skall ge föreskrifter och anvisningar för alla typer av system oavsett om det är myndigheter eller privata företag som organiserar systemen. Var tvisten har legat, fru Anér, borde vi väl vara överens om eftersom vi stridit tillsammans. Den har gällt hur man från början skall pröva det statliga registret. Skall man gå in och få ett förhandsgodkännande eller inte? Men att föreskrifterna skall ges av datainspektionen har det aldrig varit någon tvekan om.
Herr talman! Herr Wijkman vet naturligtvis ännu bättre än jag att det är en stor skillnad mellan att ge föreskrifter i efterhand och att vara med under själva systemuppbyggnaden. Vi skall som medborgare och parlamentariker kunna få en ordentlig insyn i hur det här systemet byggs upp, detta är det väsentliga. Systemet skall byggas upp så att det dels skyddar integriteten, dels ger en fullgod service till tjänst för dem som betalar sina skatter hederligt och inte vill betala för andra. Detta är det enda som frågan gäller.

Herr talman! I motionen 2079 har jag tagit upp några allmänna synpunkter som inte enbart berör skatteväsendets datasystem. Jag har därvid funnit två frågor särskilt väsentliga och intressanta. För det första: Varför går dataärendena här i riksdagen på något sätt vid sidan om den vanliga offentliga beslutsprocessen? För det andra: Varför följer nästan alla statliga datasystem samma tekniska filosofi, baserad på stora centraliserade och integrerade register och direkt anknutna terminaler? Rent ut sagt, herr talman, tror jag att svaret är att det beror på beslutsfattarnas — dvs. vår egen — okunnighet och rädsla för att den skall avslöjas. Detta har skapat en skygghet för datafrågorna som inte är bra. Först när vi får bort denna skygghet, kan vi få en verklig möjlighet till inflytande på datafrågornas lösning. Då kommer vi att upptäcka att datatekniken på ett helt annat sätt än hittills kan vara ett positivt hjälpmedel i samhällsplanering och samhällsutveckling. Det kan gälla lokaliseringspolitik, decentralisering, beredskap, ekonomi i rationaliseringsprocesserna, sociala reformer och mycket mera. Men en förutsättning är att datasystemen konstrueras mera för medborgarnas behov än för förvaltningens handläggningsrutiner.

Skatteutskottet vill nu, i linje med sin principiella inställning, överlämna väsentliga ADB-frågors lösning till experterna. Det gäller i första hand regionalpolitiska frågor, integritetsfrågor och frågor rörande databehandling utanför skatteområdet. I motsats till detta menar jag att medan de rent tekniska lösningarna med olika alternativ självfallet skall presteras av våra skickliga experter måste riksdagen göra avvägningarna och välja mellan olika alternativa lösningar. Det valet måste riksdagen göra på grund av egen erfarenhet, förvärvad genom egen medverkan i utvecklingsarbetet. Men härför behövs kunskaper — väsentligt mera kunskaper än vi har i dag —, förmåga att ange riktlinjer för arbetet och kompetens att bedöma olika förslag. Hittills har aldrig några alternativa förslag i datafrågor presenterats för riksdagen i fråga om vare sig utformning eller ambitionsnivå. Det är för att en sådan riksdagens realprövning skall bli möjlig som jag i min motion i detta ärende föreslagit att genomförandet av denna reform bör ledas av en nämnd med parlamentariskt inslag. Detta krav är så mycket mera berättigat som projektet är av mycket stor omfattning. I den styrgrupp som kommer att leda de kanske hundratalet tekniska experter som skall handha utvecklingsarbetet de närmaste åren är det enligt min mening inte bara naturligt utan också nödvändigt med ett starkt och kunnigt parlamentariskt inslag. Fru Anér misstänker i sin motion att knappast något statligt datasystem medfört besparingar. Konsekvensen borde ju vara avslag på alla nya dataförslag. Jag delar nog delvis fru Anérs åsikt, om den begränsas till att avse centrala terminalbaserade system av samma typ som det riksskatteverket vill genomföra. Jag har därför dragit den slutsatsen att de statliga systemkonstruktörerna måste redovisa årligen reviderade totala kostnadsoch intäktskalkyler. Det räcker inte med att en enda kalkyl bifogas originalförslaget — för det händer så mycket under systemutvecklingens år. Det räcker inte heller med enbart en projektredovisning årsvis om hur arbetet fortskrider. Vad skriver då skatteutskottet om detta? Inte ett ord vad jag kan se. Låt mig ge ett annat exempel på att vi accepterar att dataförslag får en särbehandling här i riksdagen. Utskottet behandlar ju i första hand regionaliseringen som om den berör enbart integritetsfrågorna. Men frågan har bl.a. också en direkt lokaliseringspolitisk betydelse. Jag tror för min del att det bara är en datafråga som på detta sätt kan förstumma annars så lokaliseringspolitiskt intresserade och talföra riksdagskolleger. Varför har t.ex. ingen föreslagit att den centrala datorn skall placeras i Falun? Jag finner det högst rimligt att påstå att ett beslut om regional lösning garanterar att alla länsstyrelser har tillgång till högavlönade och kompetenta datatekniker och tjänstemän inom skattedataorganisationen. Det är ingen dålig lokaliseringspolitisk effekt. Genomförs däremot riksskatteverkets förslag finner jag det sannolikt att det inom några år bara kommer att finnas låglönegrupper kvar för stansning och terminalhantering på våra länsstyrelser. Riksdagen tog 1963 ett principbeslut om en regional lösning. Den sades då vara dyrare än ett centralt system. Man sade också att en lokalisering till 19 länsstyrelser skulle kosta 5 milj.kr. mer per år än ett centralt system. Och det gjorde det kanske. Nu i år kostar det fortfarande bara 5 milj.kr. mer fastän i ett lägre penningvärde. Mellan 1963 och 1975 har riksdagen fattat två utlokaliseringsbeslut av myndigheter till landsorten. Vad riksdagen anser i utlokaliseringsfrågan är alltså klart. Skattedataorganisationens fortsatta utlokalisering har blivit billigare, men vi får ett förslag från finansministern om inlokalisering. Var finns logiken? I datasammanhang har vi nog några år kvar innan vår respekt för de konstiga maskinerna släpper. Datasamordningskommittén har funderat generellt på detta med central kontra regional databehandling. Kommitténs svar är i korthet: Vi ser ingen fördel av att från den hittills tillämpade principen om separata centrala register för varje myndighet övergå till regionala datasystem. Kommittén talar om likformig regionalisering, ett ord som kort och gott betyder att alla länsvisa databearbetningsbehov sammanförs till en eller kanske ett par datorer i varje residensstad. Ja, detta är experternas språk. Man kan mera rakt säga: De som av lokaliseringspolitiska, integritetsmässiga eller säkerhetsmässiga skäl vill hävda regionala datasystemlösningars värde och principiella företräde behöver numera inte längre oroa sig för svårlösliga tekniska problem eller merkostnader i förhållande till centrala lösningar. Det konkreta exemplet på skattedatabehandlingen bekräftar detta. Att regionaliseringen, som det påstås, medför merkostnader skall man ta med en nypa salt. Flera plusposter på den regionala sidan räknas nämligen inte in i kalkylerna, exempelvis fördelen av en större kapacitet att växa i. Närheten till verksamhetsområdet och andra decentraliseringsintäkter utesluts även. Utskottet nämner också att det regionala alternativet lättare kan anpassas beträffande kapaciteten, och det är otvivelaktigt rätt. Vi har ju under åren gått ner från 19 till 15 länsdatorer i dagens system. Hur ingår den fördelen i kalkylen och med vilket belopp? Jag förmodar att också finansministern anser att det befintliga RAFA datasystemet fyller viktiga samhällsfunktioner, men en allvarlig sak är att detta centraliserade system i dag inte är tillräckligt skyddat. För att det skall vara det krävs minst två datacentraler med ett visst inbördes avstånd på en eller annan kilometer. Antag att RAFA-datorn skadas genom en brand i vitala delar, genom ett terroristangrepp eller genom någon annan olycka. Hur lång tid anser finansministern det vara rimligt att den står stilla innan barnbidrag, pensioner och sjukpenningar åter kan börja betalas ut? Och hur lång tid kan det vara rimligt att ett centralt — Nr 96 skattesystem i motsvarande situation står stilla? Av kostnadsberäkning Torsdagen den arna att döma kommer nämligen skattesystemet att utformas utan till 29 maj 1975 räckliga dubbleringar, varför det blir lika osäkert som RAFA-datorn är i dag. Nytt system för Ett slentriankrav på nya datasystem och även på det aktuella gäller ADB inom folkbok s.k. riksåtkomst. Det anses att på vilket samhälleligt kontor vi än går — föringsoch in skall vi kunna betjänas lika snabbt. Det kravet har experterna ställt — beskattningsområupp och det används som huvudargument för centrala register. Låt oss — det försöka värdera det. Nästan alla ärenden som allmänheten har vid sådana besök gäller den egna lokala kommunens innevånare, företag, fastigheter eller något liknande. Utan terminaler får då de som inte går till den egna skattemyndigheten, försäkringskassan etc. vänta en kvart extra. Det räcker för att klara ärendet med en vanlig telefon. För att få bort denna kvarts väntan för dessa fåtal kunder behövs fjärranknutna terminaler. Och de kostar enormt mycket. Visst är det elegant och tjusigt och tilltalande för perfektionisten att ha tillgång till dessa fjärranslutna terminalleksaker, men sist och slutligen är det en fråga om huruvida relationen är rimlig mellan dessa mera diskutabla fördelar och kostnaderna för att nå dem. Den bedömningen skall naturligtvis riksdagen göra. För att riksdagen skall kunna göra det måste olika alternativ läggas fram. När det gäller ambitionsnivån i det nu aktuella förslaget har vi nu liksom tidigare bara fått err alternativ. Det bygger på att experterna dimensionerat både det central/regionala och det regionala alternativet på så sätt att även utsocknes registeruppgifter skall kunna nås på några sekunder och att några minuters väntan för de kunder som begär dem inte kan accepteras. Det regionala alternativet i riksskatteverkets förslag har därför utrustats med ett centralt hjälpregister. Jag vill hävda att detta centrala hjälpregister inte är nödvändigt och att effekten av det inte på något sätt motsvarar kostnaderna för det. Riksskatteverket har här förbisett de möjligheter som televerkets nya allmänna datanät ger. Det kommer i drift 1979. Med detta nya hjälpmedel kommer det att gå så fort att bokstavligt talat leta igenom 23 länsstyrelsers dataregister att något centralt hjälpmedel absolut inte behövs. Herr talman! Man kan naturligtvis anlägga ytterligare många synpunkter på denna viktiga fråga. Av tidsskäl skall jag dock avstå från det i dag. Jag har redan överskridit min tid ser jag.

Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Vinoch Spritcen Herr talman! Den nuvarande rusdrycksförsäljningsförordningen bygger — tralens styrelse bl.a. på tanken att de som tillverkar alkohol inte samtidigt skall vara med och styra över försäljningen. Det är en viktig alkoholpolitisk tanke. Vi minns från sättet att lansera mellanölet vart det kan föra om producentintressena på detta område tillåts härja fritt. Därför är det viktigt att hålla gränsen klar mellan dem som tillverkar och staten som försäljare till allmänheten. Om detta har det rått enighet. Men nu vill regeringen ändra på den här bestämmelsen därför att staten numera producerar alkohol även genom att man övertagit Pripps. Är det ett hållbart skäl till att ändra rusdrycksförsäljningsförordningen? Blir det mindre angeläget att hålla tillbaka inflytande från producentintressena över alkoholhanteringen bara därför att staten står för dessa producentintressen? Nej, jag kan inte se det. Snarast ökar väl då riskerna för att de som står för tillverkningen samtidigt påverkar utformningen av försäljningen till allmänheten. Nu står ju staten för både tillverkning och försäljning. Kan man med en regel av det nuvarande slaget i någon mån bidra till att hålla gränsen mellan den del av staten som tillverkar alkoholen och den del som försäljer den, måste det vara bra för en social alkoholpolitik. I varje fall kan det inte bli mindre angeläget nu än tidigare. Med dessa få ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Utskottets majoritet har inte riktigt förstått att det skulle kunna ha någon större nykterhetspolitisk betydelse, om en person som är tjänsteman i statsförvaltningen och som tillhör styrelsen för ett företag med rätt att tillverka alkoholhaltiga drycker också efter regeringens medgivande fick vara styrelseledamot i ett företag som har rätt att sälja sådana drycker. Det är nämligen detta propositionen handlar om. Vi förstår som sagt inte vidden av den olycka som skulle kunna inträffa, och utskottsmajoriteten har tillstyrkt propositionen. Jag ber därför att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 33.
Herr talman! Utskottets värderade ordförande säger att utskottets majoritet inte har förstått den viktiga principiella skillnaden mellan förordningens nuvarande lydelse och den som föreslås i propositionen. Jag har däremot förstått det, och det är därför jag har reserverat mig.

Herr talman! Det är nästan 50 år sedan som frågan om äganderätt till bostadslägenhet första gången aktualiserades här i riksdagen. De som tog upp frågan hade den gången inte någon större framgång. Sedan kom man tillbaka i slutet av 1960-talet med ungefär samma förslag, och resultatet blev ungefär detsamma. Det var bara från det dåvarande högerpartiets sida som det visades något intresse för förslaget. Nu har moderata samlingspartiet aktualiserat frågan på nytt i en partimotion. Anledningen härtill är att vi hos de människor som bor i flerfamiljsfastigheter alldeles otvivelaktigt kan notera ett helt annat intresse för att äga de lägenheter som de bor i än vad som fanns tidigare. Detta är helt dokumenterat här i Stockholm i samband med de många rivningar av bostadsfastigheter som har förekommit. Där har många människor försökt att på ett eller annat sätt få överta fastigheten eller lägenheten för att kunna bo kvar där de kanske har bott mycket länge och där de trivs. Men detta har mött ganska stora svårigheter. Det har emellertid förefallit oss riktigt att fundera på hur man där skall kunna åstadkomma goda lösningar. Att detta intresse för äganderätt till den bostad man bebor har ökat framgår inte minst av den diskussion som nu förs om småhusbebyggelsen. Vi som i utskottet har behandlat denna fråga har inte kunnat glädja oss särskilt mycket åt de remissyttranden som lagutskottet har inhämtat över motionen. De så att säga mera opolitiska instanser som yttrar sig och som antas vara objektiva och mera tekniska, som t.ex. Svea hovrätt, har sagt att detta är ett svårt tekniskt och avvikande problem. Det är litet främmande för den struktur vi har på vår rättsordning. Och så har hovrätten avstyrkt förslaget av den anledningen. Andra instanser, t.ex. företrädare för bostadsrättsföreningar och deras sammanslutningar, har naturligtvis tyckt att det institut som man där företrätt är bra, och därför har man inte haft någon större förståelse för att införa institutet äganderätt till bostad i flerfamiljshus. Man har i sådana remissyttranden staplat svårigheter och invändningar på varandra. Men detta institut som det här gäller finns dock i ett 15-tal europeiska länder, och det har där fungerat bra. Jag har själv haft tillfälle att studera den saken i ett par av dessa länder, och jag har kunnat konstatera att de som äger sina bostadslägenheter är nöjda med förhållandena. Sådana institut finns också i Förenta staterna. Jag vet inte riktigt hur det är där, men man skulle väl inte ha kvar institutet, om det var så kassabelt som remissinstanserna anser. Om en liten stund skall vi, hoppas jag, här i kammaren anta ett annat förslag i ett betänkande från lagutsKottet, där vi enhälligt har tillstyrkt en motion som handlar om inteckning av hus på arrenderad mark. När utskottet behandlade den motionen sade ledamöterna: Vi vet att väldigt många människor har ett hus på arrenderad mark och att de med ljus och lykta söker efter möjligheter att belåna fastigheterna på normalt sätt med hjälp av inteckningar eller liknande. Vi har också i utskottet bekänt oss till den uppfattningen att vårt samhälle är en sorts servicedemokrati, och vi har sagt att vi skall försöka att med lagstiftningens hjälp finna lösningar på dessa människors problem och tillgodose deras önskemål. Vi vet att problemet är svårt att lösa när det gäller inteckningar i hus som står på ofri grund, men vi tycker att man skall försöka göra det därför att folk uppenbarligen vill ha den möjligheten. Jag kan säga detsamma om det här ärendet. Vi vet att det finns människor som vill äga de bostadslägenheter i flerfamiljshus som de bor i. Vi vet också att det är svårt att finna lagtekniska lösningar; det skall inte på något sätt fördöljas att det medför problem. Å andra sidan kan jag inte förstå att det är någon större skillnad mellan att äga en del i en radhuslänga, som ligger utlagd på marken, och kunna inteckna den och att — om nu den där radhuslängan reses på högkant — äga en lägenhet som ligger instoppad på tredje eller fjärde våningen eller något i den stilen. Har man funnit lösningar på det ena problemet bör man kunna finna det på det andra. Jag vill avslutningsvis säga, herr talman, att yrkandet i vår reservation är avsett att tillgodose önskemål som vi vet att en mängd människor har. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I det här betänkandet nr 26 från lagutskottet behandlas två motioner. Den ena är en partimotion från moderaterna för vilken herr Lidgard nyss har talat. Den andra är en motion av herr Lindkvist. Båda de här motionerna tar upp problem på hyresmarknaden. Beträffande moderatmotionen har redan herr Lidgard i sitt anförande antytt att remissyttrandena inte var odelat positiva. Verkligheten är den att så gott som samtliga remissinstanser har avstyrkt motionen. Jag tror emellertid inte att lagutskottets majoritet vid det här tillfället har velat avfärda tanken som sådan.

Jag vill med detta ha sagt för centerpartiets vidkommande att vi inte har avvisat tanken på att möjliggöra enskilt förvärv av bostadslägenheter. Vi menar dock, som sagt, liksom de övriga i majoriteten inom utskottet, att man bör invänta de besked som kan komma från utredningarna. Jag ber alltså att få anmäla beträffande motionen 300 att vi har ansett att en sådan ytterligare fördröjning av ärendet inte kan vara annat än överkomlig. Enligt utskottets mening bör riksdagen avvakta det säkrare underlag för bedömningen som kommer att tillhandahållas genom det omfattande utredningsmaterial som kan väntas bli resultatet av utredningarnas arbete. Beträffande den andra motionen av herr Lindkvist gäller enahanda förhållande.

Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande nr 26.
Herr talman! Normalt har jag mycket stor respekt för den synpunkt som herr Svanström anförde, nämligen att när en utredning pågår skall man avvakta dess resultat. Men som alla hörde sade herr Svanström att utredningsresultatet väntas bli framlagt under den kommande månaden och det är väl inte helt okänt att de här problemen inte kommer att bli särskilt djuplodande behandlade där. Därför har jag för en gångs skull som ett undantag tillåtit mig att skriva en reservation som jag direkt har kopierat på den socialdemokratiska reservationen vid det tillfälle när man drev igenom avskaffandet av den fria glesbebyggelserätten, trots att bygglagutredningen ännu pågick. Jag har använt samma formuleringar för att ingen skall känna sig stött.
Herr talman! Det tillhör inte heller mina principer att alltför ingående polemisera med mina värderade utskottskamrater. Jag känner emellertid liksom utskottets majoritet — möjligen till skillnad mot herr Lidgard — inte till vad utredningarna i fråga kommer att föreslå. Det är helt klart att möjligheten till nya överväganden kvarstår, men vi bedömer det så att det kommer att finnas ett säkrare underlag när utredningarnas resultat föreligger för offentligheten. Jag vidhåller således mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man kan fråga sig: Vilket är egentligen syftet med den motion som herr Lidgard nyss talade sig så varm för? Om det är — och det kan man delvis misstänka - moderaternas mening att den här vägen åstadkomma större demokrati i boendet, då är det en helt felaktig väg som har valts. Inflytandet från de boende skulle starkt försämras, om man slog in på den väg som herr Lidgard här anvisar. Möjligheter för en enskild att köpa sig majoritetsinflytande utan att därmed ta något som helst ansvar för hela fastighetens förvaltning, det blir resultatet av systemet med ägarlägenheter. Inflytandet för dem som bor i fastigheten —- vilka inte behöver vara desamma som lägenhetsägarna — skulle starkt försämras. Nej, förutsättningarna för att utveckla formerna för en vidgad boendedemokrati är goda i vårt land, med en stor del icke-spekulativ bostadsförvaltning och växande organisationsanslutning bland hyresgästerna. Motionärerna säger också att bostadsägandet behöver reformeras. Jag delar den uppfattningen. Behovet består emellertid inte i en ytterligare uppsplittring av ägandeoch förvaltningsformerna utan i första hand i att få bort de ägarintressen som utan social ansvarskänsla spekulerar i boendet. Även jag har sett ägarlägenheter och de områden där det finns sådana i Västtyskland och i Danmark. Den erfarenhet man främst gjort där är att det man har lyckats med det är en segregation i boendet. De områden där det finns ägarlägenheter blir segregerade. Det gäller här en social fråga och vi har i vårt land bostadsrätten, som väl tar hand om detta slag av boende. När det sedan gäller motionen 1138 av Oskar Lindkvist vill jag bara säga att det finns starka skäl för en sådan översyn av lagstiftningen som han föreslår. Det är inte helt bra med den olikhet i lagstiftningen som Nr 96 råder på det här området. Utskottets skrivning är också positiv på den Torsdagen den punkten. Men, som sagt, i avvaktan på boendeutredningen är det inte 29 maj 1975 befogat att nu gå vidare i den frågan heller. flak, Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets Vissa former för hemställan.
Herr talman! Mellan herr Gustafsson i Stockholm som socialdemokrat och mig som moderat finns det en väsentlig skillnad i uppfattningen om ägandet, om ägandets betydelse, om den tillfredsställelse som ägandet ger den enskilda människan, om den känsla av trygghet och frihet som ligger bl.a. i detta att äga sin bostad. Det är egentligen grundskillnaden mellan våra politiska uppfattningar, och det är det som motiverar att vi kommer till olika resultat i denna fråga. Jag tycker att vårt samhälle kan vara så generöst att det tillåter människor att själva bestämma litet grand över hur de skall ordna sitt boende. Är det de som vill äga sin lägenhet, anser jag att det hör samhället till att försöka organisera sina rättsinstitut så att det blir möjligt. Är det de som vill ha bostadsrätt till lägenheten, bör samhället se till att det möjliggörs. Och jag skall gärna tillägga att bostadsrätten är helt förträfflig. Jag vill på inget sätt underkänna det institutet, och jag skall t.o.m. gå så långt att jag erkänner att det i många delar inte är så förfärligt stor skillnad mellan de båda instituten. Men människor upplever dem olika, och det är det jag tycker att man skall ta hänsyn till.
Herr talman! Herr Lidgard säger att så många människor som möjligt bör få känna den trygghet som man har i att äga sin bostad. Men, herr Lidgard, alla människor kan inte få känna den tryggheten, eftersom inte alla kommer att kunna äga sin bostad. Så är det också i de länder där man har det system som herr Lidgard pläderar för. Det är en elit som herr Lidgard talar för. I stället bör vi fortsätta på den väg som vi har slagit in på, nämligen att reformera hyreslagstiftningen, att förbättra besittningsskyddet, att ge de boende ett större inflytande över sina egna lägenheter. Det håller vi på med, och det skall vi fortsätta med.

Men på den punkten delar jag snarast herr Lidgards uppfattning. Eftersom det har gått att klara dessa bekymmer i andra länder i Europa och i USA finns det väl anledning att pröva också den formen jämsides med övriga former för boende. Från vår sida är vi mycket intresserade av att olika boendeformer ytterligare utvecklas och demokratiseras.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja erinra herr Gustafsson i Stockholm att i går behandlades ett betänkande från lagutskottet där vi båda två har varit fullkomligt överens om att det skulle stå att den senaste tidens lagstiftning på hyresområdet har gett hyresgästerna en starkare trygghet i deras boende. Behövs det mer av den formen av trygghet, så skall jag vara på samma linje som herr Gustafsson när det gäller att skapa en sådan situation att det behovet tillgodoses. Jag vill bara konstatera att det inte råder någon diskussion mellan oss på den punkten.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att efter det att herr Svanström har yttrat sig kan man slå fast att det kanske bara var en tillfällighet att inte centern eller åtminstone herr Svanström skrev på samma reservation som herr Lidgard.
Herr talman! Jag skulle vilja rekommendera herr Stig Gustafsson att inte dra alltför långtgående slutsatser av mitt yttrande nyss. Det tillhör väl den praxis som vi arbetar efter att vi tar en sak i sänder. Vi bedömer de utredningsförslag som läggs fram, och vi kommer här att med anledning av sådana förslag få rikliga tillfällen att göra överväganden.

Herr talman! När det gäller detta ärende, som handlar om inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom, framför allt fast egendom som är avsedd att användas för fritidsändamål, har vi i lagutskottet blivit eniga om att tillstyrka propositionen. Men vi är ändå några stycken som har tyckt att det funnits anledning att avge ett särskilt yttrande, och jag vill med några få ord kommentera detta yttrande. Jag skall kanske först säga att en av anledningarna till att vi har blivit eniga tror jag faktiskt är att utskottet hade tillfälle att göra ett besök i ett av de län som är särskilt utsatta för ett utländskt efterfrågetryck. Och det kan ju vara av ett visst intresse att utskottsresor också har sin betydelse!

I högtidligare sammanhang brukar vi ju här ofta bekänna oss till en viss internationalism, och inte utan engagemang slår vi vakt om den europeiska tanken. Missförstå mig inte — jag talar inte om handelspolitik just nu utan jag talar mera om anknytningen till och sammanhanget med den europeiska kulturen som sådan. Och vi skulle nog på svensk sida bli litet stötta i kanten om vi försökte förvärva en fritidsfastighet någonstans i Europa och möttes av hinder som vi kanske inte riktigt vill acceptera. Därför tycker vi som har samlats kring det särskilda yttrandet att man skall följa utvecklingen kontinuerligt och arbeta för att komma ifrån en — som vi i varje fall anser — principvidrig lagstiftning som vi dock Nr 96 är BEredga a godta i avvaktan på att läget klarna. Torsdagen den Men jag vill, herr talman, litet grand anknyta till en annan sak som 29 maj 1975 var aktuell i föregående ärende. Låt mig kalla det frågan om det knaprande på äganderätten som förekommer i vårt land. Utländska medbor Vad vi egentligen skapar med den här lagstiftningen är en begränsning gares förvärv av av den kundkrets som ägaren till fritidsmark har. Han kan inte få det — fritidsfastighet kundunderlag och den konkurrens om sin markbit som han naturligtvis gärna skulle vilja ha för att kunna hoppas på litet bättre ersättning än han får när efterfrågetrycket har dämpats. Det anses att en sådan dämp ning av prisläget är riktig när ett förvärv av en fastighet sker i det all männas intresse. Vi har litet olika uppfattning i olika politiska läger om var gränsen skall sättas för vad som är rimligt, men i princip är vi ändå överens om att det allmänna aldrig skall skörtas upp i sådana här sam manhang. Men här är det inte fråga om en lagstiftning till förmån för det allmänna utan till förmån för en enskild, svensk person, som får tillfälle att förvärva en fastighet något billigare än vad han skulle kunnat göra om konkur rensen hade varit mer fri. När en köpare får marken litet billigare knaprar man naturligtvis på ägarens möjligheter att tillgodogöra sig den förmö genhet han har.

Jag tror att man skall vara observersam, för att använda ett skånskt uttryck, på situationen att vi med stöd av lagen gör överföringar från en enskild person till en annan enskild person som inte riktigt alltid kan försvaras. Det är en av orsakerna till att i varje fall jag känner mig litet tveksam inför det som vi kommer att besluta om. Jag är övertygad om att det är nödvändigt, riktigt och lämpligt att göra det just nu, men jag är lika övertygad om, herr talman, att vi alla skall hjälpas åt att ta oss ur det läge som vi själva försätter oss i.

Herr talman! Hela herr Lidgards anförande från denna talarstol andades mycket stor vånda, och det var därför glädjande att lagutskottet fick tillfälle att testa den höga princip om internationalism på det här området som moderaterna har fört fram i sitt särskilda yttrande. Jag förstår nu att besöket på platsen, kontakten med verkligheten, var en mycket nyttig erfarenhet som till slut ledde fram till det eniga utskottsbetänkandet. Jag är emellertid i motsats till herr Lidgard litet mera säker på min sak. Jag hälsar regeringens förslag om en skärpt lagstiftning mot de utländska köpen av fritidsfastigheter i vårt land med mycket stor tillfreds 181 ställelse. Regeringen har handlat snabbt och är väl värd en eloge för det. Speciellt i södra Sverige märker vi i allt större utsträckning en efterfrågan från köpstarka personer och företag utanför våra gränser som riktar sig mot den begränsade fritidsmarken just i vår region. Både de personliga kontakter som jag har haft med människor som drabbats av den utländska konkurrensen och den statistik beträffande de utländska köpen i södra Sverige som jag tog fram inför interpellationsdebatten i den här frågan i höstas med statsrådet Lidbom visar klart på behovet av en skärpt lagstiftning. Även lagutskottet pekar i sitt betänkande på de särskilda problem som finns i Sydsverige. Det tycker jag är glädjande, och det bör också kunna ge länsstyrelserna i södra delarna av landet ”råg i ryggen” att genomföra en effektiv begränsning av de utländska uppköpen så att ett ökat utrymme kan ges åt regionens egen befolkning att skaffa fritidsfastigheter. Sedan vill jag gå över till motionen 2027 som vi har väckt i den här frågan. Vi har tagit upp frågan om länsstyrelsernas möjligheter att i ett sammanhang besluta om förbud mot utländska uppköp av fritidsfastigheter avseende länet i dess helhet eller större delar av länet när efterfrågan motiverar det. Bakgrunden till detta motionsyrkande är en strävan från motionärernas sida att försöka anvisa en väg som innebär mindre av detaljregleringar och krångel inom de län där vi har — eller väntas få — ett utländskt efterfrågetryck mot sommarstugor och fritidsmark. Denna typ av mera generell lagstiftning finns redan införd i Finland och Danmark, och den borde också enligt vår uppfattning kunna komma till användning i vårt land. Men nu har lagutskottet enhälligt bestämt sig för att inte gå på den linjen — åtminstone inte f. n. — och vi har därför inget yrkande på den punkten. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att länsstyrelserna, i varje fall i de sydliga länen, kan finna vägen till en smidig och effektiv kontroll av de utländska uppköpen. Till sist skall jag något kommentera moderaternas särskilda yttrande. Man hissar ju där internationalismens baner. Jag tror emellertid att det här varken är fråga om nationalism eller om internationalism. Jag tror inte heller att något annat land har några krav på oss att vi skall lösa Europas fritidsproblem och att vi skall ha en annan lagstiftning än den allt fler länder i vår närhet nu introducerar. Det gäller ju här om vi skall offra de små inkomsttagarnas intresse i vårt land och deras behov av att skaffa sig sommarstuga, torp eller liknande till någorlunda rimliga priser. Den lagstiftningen är en av de många bitarna i det pusslet, och det är speciellt viktigt i Sydsverige där vi har ett allt hårdare utländskt tryck på oss. när det gäller fritidsmark. Vad som motverkar intresset att skydda speciellt de svagare inkomstgrupperna är strävan att upprätthålla den i och för sig vackra principen om etableringsfrihet. Den gynnar emellertid i första hand de kapitalstarka utländska intressena. Mot bakgrund av den snabba ökningen av de utländska fastighetsuppköpen -— i varje fall i södra Sverige — tvekar jag inte att säga att vår lojalitet i första hand bör gälla de lägre och medelhöga inkomsttagarna i vårt land och deras möjligheter att skaffa Nr 96 sig fritidshus till rimliga priser. Torsdagen den Jag tror inte, herr talman, att vi behöver vara rädda för några speciella 29 maj 1975 repressalier som antytts i utskottsbetänkandet. Vår lag som skall hindra äorlvestssäk re svenskar att köpa fritidsfastigheter utomlands finns ju redan. Och om Utländska medborexempelvis Spanien skulle öka restriktionerna när det gäller försäljningen gares förvärv av av fritidsfastigheter får vi väl — om vi tycker det är lämpligt — i stället — fritidsfastighet hyra en fastighet här, det går ju även i fortsättningen i vårt land. I valet mellan att avstå från denna lagstiftning och att väja undan för möjligheterna av någon form av skärpt lagstiftning utomlands tror jag det är riktigt att välja den väg som propositionen har valt.

Herr talman! Man skall egentligen inte tvista när man är enig om vilket beslut man skall komma fram till! Men jag måste nog ändå påminna herr Pettersson i Lund, i Skåne, om att vad som varit verkligt prisuppdrivande på de skånska fritidsområdena har inte varit att utlänningar sökt sig dit, utan det har varit stockholmare — mer eller mindre kapitalstarka — som har sökt sig dit och drivit upp priserna. Jag har bott där nere i sådana områden sedan 1920 och jag kan dem som min egen byxficka. Jag vet vad som hänt där nere. Detta visar egentligen hur svårt det är att lagstifta på det här området. Vi drar gränser och säger: All right, svenskar skall få lov att köpa. Men fråga dem som bor nära dessa områden, vem de tycker mest illa om.
Herr talman! Om nu herr Lidgard vill introducera en lagstiftning som förbjuder stockholmare att bosätta sig på Österlen får det väl vara hans sak. Jag hyser i alla fall inga tankar i den riktningen.

Herr talman! Det är ett i princip enhälligt utskottsbetänkande som vi nu behandlar, och vi har tillstyrkt regeringspropositionen. En liten rent redaktionell ändring i lagtexten har vi också kostat på oss att föreslå. Med anledning av de yttranden som gjorts här i kammaren med anknytning till dels det särskilda yttrandet, dels motionen av herr Pettersson i Lund kan det väl vara motiverat att jag som ordförande för det enhälliga utskottet också ger några synpunkter. Den erfarenhet som i olika sammanhang har redovisats, framför allt från södra delarna av Sverige, beträffande det ökade efterfrågetrycket som utländska spekulanter har utövat, har verkligen gett anledning att 183 se över den nuvarande mycket generösa tillståndsgivningen. Vid det besök hos länsstyrelsen i Kalmar län, som utskottet gjorde för någon tid sedan, fick vi bekräftat att den praxis varit rådande att i princip alla sådana förvärv har bifallits. Genom det lagförslag som nu föreligger och som strax antas av riksdagen kommer restriktiviteten att öka. Men detta kommer inte att drabba utländska medborgare som varit bosatta i landet två år, eller som på något sätt är knutna till vårt land. Jag tror därför att man har stora möjligheter att göra den kommande lagtillämpningen ganska trivsam och värdefull för våra gemensamma intressen i framtiden. Jag har naturligtvis respekt för de synpunkter som framförts i det särskilda yttrandet. Även om jag inte är någon utpräglad internationalist måste jag påstå att det kan vara angenämt att vi inte drar upp gränser som kan uppfattas som otillbörliga. Det är enligt min bedömning ingalunda fallet i det här sammanhanget. Men utskottet har skrivit litet grand om de här problemen, och det är denna skrivning som gjort det möjligt att få fram ett enhälligt förslag från utskottets sida. När det gäller de motioner som väckts i det här sammanhanget har herr Pettersson i Lund accepterat de invändningar som utskottet haft mot hans och hans medmotionärers tanke om att ta hela länet, om länsstyrelsen så beslutar, som ett område där tillståndsgivningen skulle kunna tillämpas restriktivt. Vi har utvecklat invändningar mot detta i betänkandet, och jag förutsätter att de skall bli respekterade i den kommande lagtillämpningen. Vi hävdar bl.a. att det system som föreslås, med en decentraliserad handläggning av tillståndsärendena där även i fortsättningen denna tillståndsgivning skall anförtros åt länsstyrelserna, är att föredra. Vi finner det svårt att förstå det som sägs i motionen 2026, att ett regionalt organ skulle bestämma de här tingen. I så fall skulle de beslutas centralt, men det har utskottet inte funnit angeläget. Vi vill emellertid peka på att den här föreslagna förbudsregeln inte skall ges en alltför stel innebörd vid den praktiska tillämpningen. Jag är övertygad om att så inte kommer att ske. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets betänkande nr 27.
Herr talman! Jag vill bara ge en kort kommentar till vad ordföranden i lagutskottet sade. Han uttryckte en förmodan att det var lagutskottets skrivning som gjort att man hade kunnat enas kring utskottets betänkande. Han har kanske rätt i sin förmodan. Utskottsbetänkandet är ganska suddigt, man säger t.ex. ”å ena sidan” och ”å andra sidan”. Såvitt jag kan förstå hänger nu mycket på hur länsstyrelserna kommer att utveckla en praxis på det här området. Vi som har sysslat med de här frågorna kommer med mycket stort intresse att följa länsstyrelsernas arbete. Vad vi för fram i motionen 2026 är vår rädsla över att det skall bli ett omfattande krångel genom de här detaljregleringarna. Det återstår naturligtvis att se hur det blir med den saken. Jag har inte i och för sig accepterat utskottets skrivning, men jag böjer mig för den överväldigande majoriten. Jag hoppas på att en förnuftig praxis utvecklar sig hos länsstyrelserna. Annars får vi kanske be att få återkomma litet längre fram när vi hunnit få en överblick över situationen.
Herr talman! Herr Petterssons i Lund förhoppning beträffande länsstyrelsernas sätt att handha den här frågan vill jag för min del uttrycka som en förvissning. När det gäller betyget om suddigheten får den väl stå för herr Petterssons räkning. Men om denna suddigheten har gjort motionären till freds, har den ändå haft ett värdefullt innehåll.

Herr talman! Hyresavtal rörande bostadslägenhet är i princip förenat med kvarboenderätt, ett s.k. direkt besittningsskydd, innebärande att hyresgästen har rätt att vid hyrestidens utgång få hyresförhållandet förlängt. Om hyresgästen inte betalar hyran enligt hyresavtalet, dvs. även den del som utgör hyra för bilplats, förverkas hyresrätten med åtföljande skyldighet för hyresgästen att flytta. Flyttar hyresgästen inte frivilligt, kan vräkning ske. Detta upplevs naturligtvis som mycket orättvist och som en otrygghet i boendet av alla dem som har påtvingats sådana avtal och inte har bil. Det borde vara självklart att billösa hyresgäster undantas från tvånget att i samband med förhyrandet av en bostad även hyra bilplats. Hur skall man då förhindra att den som inte har bil eller stadigvarande nyttjar bil inte skall förlora hyresrätten till sin bostad, om han inte vill betala hyra för garage eller annan biluppställningsplats? Detta krav måste tillgodoses, och det görs enklast genom att besluta enligt förslaget i vpkmotionen 725, dvs. att ändra hyreslagstiftningen så att bostadshyresgäst utan bil inte kan tvingas att hyra bilplats genom kopplat avtal. Hyresgästernas riksförbund har, såsom framgår av betänkandet, bl.a. framhållit att man tidigare i flera sammanhang uppmärksammat problemet och uttalat sig för åtgärder som nu föreslås i vår motion. Förbundet understryker också — och gör det säkerligen utifrån de erfarenheter man har på detta område — behovet av att nu vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. Man säger även i remissyttrandet att det visserligen inte saknas möjligheter i hyreslagen att undanröja obilliga hyresvillkor men att det i praxis inte ansetts att tvånget för icke bilägare att hyra bilplats är ett obilligt villkor. Systemet med kopplade avtal innebär även inte önskvärda bostadspolitiska effekter. De i och för sig redan alltför höga hyreskostnaderna blir för den billösa hyresgästen ännu högre genom att biluppställningsplats ligger med i bostadshyran. För mig framstår det som helt klart att det för hyresgäster utan bil måste vara obilligt. Allmänt medför också ett sådant system en konstlad uppskruvning av hyresnivåerna. Principiellt finns inget att invända mot att fastighetsägarna vid nybebyggelse åläggs att ansvara för vissa parkeringsanordningar. Jag är också medveten om att kostnaderna för service och underhåll måste betalas, och självklart då av dem som använder bilplatserna. Utskottets majoritet har som skäl för att underlåta bifall till motionen anfört bl.a. det som privata fastighetsägare ofta anför som skäl mot att slippa bilplatstvånget, nämligen att iordningställandet av bilplatser har utgjort ett villkor för byggnadstillstånd. Som vi framhållit i motionen och i reservationen till betänkandet bör de problem som sammanhänger med ökad biltäthet och bestämmelser i samband med byggnadslovsgivning inte få medföra att enskilda hyresgäster utan bil ekonomiskt belastas. Detta har säkerligen heller aldrig från dem som utformat byggnadsstadgans bestämmelser, från statens planverk eller tillståndsgivande myndighet varit avsikten med bestämmelserna om bilplatser i samband med byggnadslov. Principiellt bör bilismen bära sina egna kostnader, och utgifterna för Nr 96 garage och biluppställningsplatser bör med undantag av ett visst antal Torsdagen den besöksplatser inte inkalkyleras i hyrorna. Normerna för antalet bilplatser 29 maj 1975 bör vara flexibla så att antalet bilplatser vid inflyttningstillfället ungefär motsvarar biltätheten och en utbyggnad sedan sker i takt med att behoven — Förbud mot ökar. koppling i hyresav Bilismen har under de senaste 15-20 åren ställt allt större krav på = tal av hyra av stadsplanernas utformning med starka kostnadshöjningar som följd. Det — bostad och hyra av krävs exempelvis bredare vägar, trafikseparering och parkeringsanlägg = bilplats ningar. Det har sedan en tid pågått en ganska intensiv diskussion om hur kostnaderna för bl.a. parkeringsanläggningarna skall fördelas mellan kommunen och de boende. Tidigare ansågs det ganska självklart att större delen av kostnaderna för sådana anordningar liksom för mera grönytor och lekplatser skulle falla på kommunen, som sedan debiterade kommunens samtliga invånare för både anläggningsoch driftkostnader. Hyresgästen betalade endast för den service som hörde samman med själva huset i vilket han bodde. Övergången till bebyggelse av hela bostadsområden, ofta med samma ägare, har nu många gånger suddat ut gränserna mellan fastigheter och kvarter. Kommunernas besvärliga ekonomiska problem har ofta lett till en övervältring av kostnader direkt på hyrorna och bostadskonsumenterna. Det betyder att de som bor i nyare bostadsområden får betala kostnader för nyttigheter som invånare i äldre stadsdelar aldrig har behövt betala direkt på hyrorna utan som har fördelats över skattsedlarna. Denna utveckling framstår inte bara som orättvis mellan olika kategorier av bostadskonsumenter utan ger också en del av svaret på frågan varför hyrorna i nybyggda bostadsområden har stigit så snabbt. Det är angeläget och nödvändigt att kommunerna i ökad utsträckning går tillbaka till den tidigare ordningen och låter samhällets alla invånare vara med om att betala kostnaderna för samhällets expansion. Lagutskottet anför som ett motiv för sitt avstyrkande av vår motion att de allmännyttiga bostadsföretagen och Hyresgästernas riksförbund har rekommenderat införandet av en förlikningsklausul i hyreskontrakten av innebörd att hyresgäst som saknar bil befrias från skyldighet att hyra garageplats. Problemet med de kopplade hyresavtalen är emellertid ett problem i huvudsak för hyresgäster hos privata fastighetsägare.

Ett försök till en genomgång av kammarens ledamöter ger vid handen att minst ett 50-tal tillhör hyresgäströrelsen. Frågan är nu om de anser att lojaliteten mot en av de folkrörelser som i olika sammanhang — och med all rätt — betraktas som så betydelsefull är lika viktig som partilojaliteten. Utskottet säger vidare att om uppgörelse inte kan träffas som innebär befrielse från tvånget att betala bilplats, återstår möjligheten att begära villkorsprövning vid hyresnämnd, och man erinrar också om att regeringen aviserat en proposition med förslag om vidgade möjligheter för domstol att jämka eller lämna utan avseende oskäliga avtalsvillkor.

Alla erfarenheter utifrån fältet då det gäller de privatägda fastigheterna har nämligen visat på svårigheterna att komma till rätta med det här problemet utan en ändring av lagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid lagutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Lagutskottet har haft att behandla motion 1975:725 av herr Claeson m.fl. om sådan ändring av hyreslagstiftningen att bostadshyresgäst utan bil inte kan tvingas att hyra bilplats genom kopplat avtal, dvs. att hyra för lägenhet förbindes med hyra av uppställningsplats för bil. Då utskottet avstyrkt motionen har herr Israelsson avgett reservation, där han kräver sådan ändring av hyreslagen att kopplingsvillkor som innebär skyldighet att hyra bilplats alltid är obilligt mot hyresgäst som inte har tillgång till bil. Lagutskottet har ägnat stor uppmärksamhet åt denna angelägenhet, och jag vill gärna framhålla att utskottet har full förståelse för den fråga som motionären drar upp. Inte desto mindre har vi under nuvarande förhållanden avstyrkt kravet på ändring av hyreslagstiftningen, och jag skall helt kort beröra de skäl som vi grundar vårt avstyrkande på. Utskottet har låtit en rad instanser med ingående kännedom och stor både teoretisk och praktisk erfarenhet yttra sig i ärendet. Av sju på detta sätt tillfrågade instanser har endast en, nämligen Hyresgästernas riksförbund, tillstyrkt motionsförslaget. Andra i sammanhanget tunga instanser som länshyresnämnderna i Stockholm, statens planverk, Svenska kommunförbundet och SABO, dvs. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har ansett att hyresgästernas berättigade intressen kan tillgodoses inom gällande lag och med de möjligheter till jämkning av hyra som redan finns. Länshyresnämnderna pekar t.ex. dels på att hyresgäst med stöd av 54 § hyreslagen kan med bibehållen hyresrätt säga upp hyresavtal för ändring av hyresvillkoren, dels på att villkorsprövning skall ske enligt de principer som anges i 48 § hyreslagen. Man framhåller också att ärenden av detta slag är ovanliga. SABO tar upp även den ekonomiska sidan och anför i sitt yttrande att den grundläggande ekonomiska förutsättningen för de allmännyttiga bostadsföretagen är att självkostnaderna skall täckas av hyresintäkter. Detta gäller också, säger man, de bilplatser som måste finnas för att byggnadslov skall ges. Inom SABO tillämpar man tre principiellt olika alternativ för att ta ut kostnaderna för bilplatser. Enligt det första är dessa kostnader inbakade i bostadshyran men reduceras för hyresgäst som inte har bil. Enligt det andra tecknar man särskilt bilplatsavtal med hyresgäst som önskar bilplats. S. k. kopplade avtal, som är det tredje alternativet, finns visserligen men används praktiskt taget aldrig. Svenska kommunförbundet understryker att hyresgäst som så önskar med hjälp av befintlig lagstiftning kan bli befriad från hyresavtal vad gäller bilplatser. Utskottet anför i detta sammanhang att det ännu inte har utbildats någon fast eller enhetlig praxis angående prövningen av kopplingsvillkor. Utskottet redogör för två fall som har avgjorts vid Stockholms tingsrätt, båda under 1974. I det första fallet hade hyresgästen, som tecknat kopplat bilplatsavtal, saknat bil redan när avtalet ingicks. Tingsrätten kunde emellertid inte finna att han befunnit sig i en tvångssituation när avtalet ingicks och ansåg därför inte att det här förelåg ett obilligt hyresvillkor. Det andra fallet fick liknande avgörande. Någon tvångssituation förelåg inte. Utskottet kan alltså inte finna skäl till att det nu införes en generell regel att bostadshyresgäst, som saknar bil, alltid skall kunna befrias från tvång att hyra bilplats. Utskottet pekar också på svårigheterna att i en lagtext ange under vilka förhållanden en sådan regel skulle vara tillämplig eller ej. Utskottet hänvisar till att den förlikningsinstans, hyresmarknadskommittén, vilken tillskapats av SABO och Hyresgästernas riksförbund, har rekommenderat införande i hyreskontrakt av en förlikningsklausul av sådan innebörd att hyresgäst som saknar bil befrias från skyldighet att hyra garageplats, men att sådan skyldighet inträder då vederbörande förvärvar bil. I anslutning till detta vill utskottet framhålla att problemet med kopplingsvillkor lämpligen kan lösas genom förhandlingar mellan parterna på hyresmarknaden. Utskottet följer här principen att lagstiftning inte skall tillgripas, när syftet kan nås genom förhandlingar direkt mellan parterna. Andra faktorer, som bidrar till att stärka hyresgästernas ställning, utgör tillkomsten av den bostadsdomstol som riksdagen fattade beslut om i december 1974 och som träder i verksamhet den 1 juli 1975. Den bör kunna bidra till ett mer enhetligt förfarande på detta område. Slutligen vill utskottet erinra om att regeringen redan nu har aviserat att hösten 1975 lägga fram proposition på grundval av generalklausuls utredningens förslag till vidgade möjligheter för domstol att jämka eller lämna utan avseende oskäliga avtalsvillkor. Om detta förslag genomförs får hyresgästen ytterligare skydd mot obilliga hyresvillkor. Av det sagda framgår att det under nuvarande förhållanden och med de förändringar till förmån för hyresgästerna att få sin rätt tillgodosedd som bl.a. bostadsdomstolen kommer att innebära inte finns anledning att nu kräva ändring av hyreslagstiftningen. Jag vill alltså, herr talman, härmed yrka bifall till lagutskottets förslag i betänkandet nr 29.
Herr talman! Vad utskottets taleskvinna här har sagt innebär inget som helst nytt utöver det som står i betänkandet, och det har jag redan tagit del av. Jag hade hoppats att få några kommentarer till de invändningar som jag i mitt första anförande gjorde mot vad utskottet har kommit fram till. Fru Fredgardh anför emellertid att utskottet har full förståelse för denna motion och det krav som den ställer men att man under nuvarande förhållanden avstyrker den. Det som motiverar att riksdagen bör besluta i enlighet med motionen och följaktligen bifalla yrkandet i reservationen är, herr talman, just de nuvarande förhållandena på hyresmarknaden och de problem som dessa kopplingsklausuler föranleder. Det finns många människor i det här landet som av hälsoskäl eller andra orsaker aldrig har möjlighet att skaffa sig en bil, och det finns många människor som inte vill skaffa sig en bil. Men de här människorna tvingas ändå att betala för en bilplats som de aldrig kan komma att använda eller vill använda. Det är denna uppenbara orättvisa som vi har velat peka på och medverka till att avskaffa.

Att bara en remissinstans har tillstyrkt vår motion, nämligen Hyresgästernas riksförbund, är riktigt. Men det är inte vilken instans som helst, utan det är förmodligen den som har de bästa erfarenheterna på det här området och verkligen har sett problematiken i hela dess vidd. Att SABO inte har tillstyrkt motionen är ju helt naturligt och följdriktigt därför att de allmännyttiga bostadsföretagen av omsorg om sina hyresgäster i de allra flesta fall har reglerat den här frågan genom förhandlingsöverenskommelser med resp. hyresgästföreningar. Jag har alltså, herr talman, svårt att se att det som utskottet har anfört skulle utgöra något som helst motiv för att i lag avstå ifrån att besluta om en ändring i hyreslagstiftningen.
Herr talman! När jag använde uttrycket nuvarande förhållanden, avsåg jag kanske inte så mycket de förhållanden som herr Claeson talar om Nr 96 utan mera gällande lag, som ju verkligen ger möjlighet för människorna Torsdagen den att få rättelse. Ännu har inte så många fall varit framme till rättsligt 29 maj 1975 avgörande, men vi räknar med att det kan ske en ändring när bostadsdom stolen trätt i funktion. Då kommer vi också att få större erfarenhet av Förbud mot avgörande genom domstol. koppling i hyresav Jag sade att utskottsmajoriteten har full förståelse för motionärernas = tal av hyra av krav när det gäller att skapa bättre förhållanden för människor, och det — bostad och hyra av står jag fast vid fortfarande. Är det däremot så att människor inte känner bilplats till de lagliga möjligheter som finns att få rättelse, då är det väl mera en fråga om upplysning - som jag då förutsätter att också herr Claeson vill bidra till — än en fråga om ändrad lagstiftning.
Herr talman! Ja, fru Fredgardh, jag har i många år i min praktiska verksamhet sökt bidra till att få rätsida på det här problemet. En av orsakerna till att jag har medverkat till motionen är just de svårigheter som jag då haft att brottas med. Det har i många fall visat sig vara omöjligt att komma till rätta med privata fastighetsägare. Sedan vill jag bara säga att gällande lag ännu inte har visat att det går att få ändring av sådana här förhållanden. Det är också ett motiv för riksdagen att nu bifalla det förslag som vi har framfört i motionen.
Herr talman! I de två fall som har avgjorts enligt gällande lag har det klart redovisats att vederbörande inte befann sig i den tvångssituation som lagen omnämner. Man kan ju inte heller med det utbud av lägenheter som finns i dag säga att de befunnit sig i en tvångssituation. Jag håller fortfarande fast vid att det finns möjligheter att få rättelse, om man använder dem på rätt sätt.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 30 behandlas propositionen 1975:102 med förslag till räntelag m.m. Den här föreslagna lagen innehåller bestämmelser om dels dröjsmålsränta, dels s.k. avkastningsränta. Skyldighet att utge avkastningsränta förutsätter i regel att det finns avtal eller lagbestämmelser, men den kan också utgå i det fall ett avtal hävs på grund av kontraktsbrott från betalningsmottagarens sida eller av annan liknande orsak. Utskottet har tillstyrkt det här lagförslaget, och det finns heller inga motioner med yrkande om ändringar med anledning av förslaget till räntelag. I två motioner, en moderatmotion, 2140, och en centermotion, 2142, tas frågan om publiceringen av diskontot upp, det diskonto som riksbanken fastställer. Både dröjsmålsränta och avkastningsränta är nämligen anknutna till diskontot. I motionerna hänvisas till lagrådets uppfattning att det är viktigt med tillförlitlig publicering av de förändringar som företas beträffande diskontot. Lagrådet ansåg att en sådan publicering lämpligen borde ske på samma sätt som när det gäller basbeloppet, dvs. i Svensk författningssamling. Också utskottet har samma uppfattning och framhåller att det är viktigt att det finns säkra uppgifter att tillgå. Jag vill här bara konstatera att utskottet är enigt när det begär att regeringen skall införa uppgifter om ändringar i diskontot i Svensk författningssamling. I propositionen föreslås också ändringar av några bestämmelser i konkurslagen. De här ändringarna innebär att vissa bestämmelser om ränta anknyts till bestämmelserna i räntelagen. Det gäller bl.a. 39 a §, som reglerar frågor rörande avkastning av egendom, som skall återbäras till konkursbo och frågor om rätt till ersättning för kostnader som man har lagt ner på sådan egendom. Den här bestämmelsen innebär bl.a. att den som är skyldig att återbära egendom också skall utge avkastning för tiden efter delgivning av stämning i målet. När det gäller återvinningsbestämmelserna om otillbörliga rättshandlingar i 30 § i konkurslagen kan den återbäringsskyldige förpliktigas att utge avkastning redan från den tidpunkt då han mottog egendomen. Nu föreslås den ändringen i 39 a § att, om egendom som skall återbäras utgörs av pengar eller ersättning skall utges för egendoms värde, ränta skall utgå enligt en viss bestämmelse — 5§ —- i räntelagen från det att återvinning påkallades t.o.m. den dag då skyldighet att återbära beloppet inträder, och enligt 6 § i räntelagen för tiden därefter. Det här innebär skyldighet för den som skall återbära pengar att betala avkastningsränta fram till dess frågan om återvinning slutligt har avgjorts och därefter dröjsmålsränta — detta oavsett om pengarna faktiskt varit räntebärande eller inte. Vidare föreslås att den återbäringsskyldige vid återvinning enligt bestämmelserna om otillbörliga rättshandlingar skall kunna åläggas att betala avkastningsränta från den tidpunkt då han tog emot pengarna. I centermotionen 2142 har yrkats att riksdagen skall besluta att skyldigheten att utge ränta bara skall avse ränta som den återbäringsskyldige faktiskt har uppburit. Som stöd har motionärerna anfört att det är viktigt att den återbäringsskyldige i lagen får det skydd som ligger i att han inte kan tvingas betala mer än han i verkligheten har uppburit. Utskottsmajoriteten har tillstyrkt motionen när det gäller de återvinningsfall som omfattats av konkurslagens 39 a §, första stycket, vilket innebär att någon avkastningsränta inte skall utgå i de fallen. Vilka fall är det då fråga om? Ja, framför allt fall då exempelvis pengar återvunnits till ett konkursbo. Skyldigheten att utbetala ränta begränsas genom utskottsmajoritetens skrivning till att avse de fall där pengar som skall återbäras har hållits räntebärande. Utskottsmajoriteten har emellertid inte kunnat tillstyrka centermotionen på en punkt, nämligen när det gäller frågan om ränta i de återvinningsfall som avses i andra stycket i 39 a §. Den bestämmelsen avser de fall där gäldenärs motkontrahent fått egendomen genom en otillbörlig rättshandling. Utskottet har avstyrkt bifall till centermotionen, vilket innebär att propositionens förslag om avkastningsränta i detta fall har accepterats även av de borgerliga partiernas representanter i utskottet —- ett förhållande som är något motsägelsefullt. För övrigt kan även konstateras att utskottsmajoritetens skrivning inte helt motsvarar motionsyrkandena. I den reservation som vi socialdemokrater har fogat vid utskottets betänkande har vi framhållit att i och med att återvinning påkallas så kan enligt vår mening god tro hos den återbäringsskyldige inte längre åberopas som skäl för att inte betala ränta på de pengar som skall återbäras till konkursboet. Redan lagberedningen framhöll i sitt betänkande, som ligger till grund för propositionen, att vid återbäring av betalning skulle ränta utgå åtminstone från delgivning av stämning i målet. Vi har i vår reservation också pekat på att den återbäringsskyldige om han, när återvinning påkallas, betalar tillbaka pengarna, bara behöver erlägga ränta för den tid som eventuellt kan förflyta från det att återvinningen påkallades till dess att medlen återbetalats. Räntebestämmelsen i 39 a §, första stycket, får därför i princip betydelse bara i den mån det blir en process om skyldigheten att återbetala pengar till ett konkursbo. Om då den som skall betala tillbaka pengarna förlorar processen, bör han enligt vår mening rimligen utge ränta för den tid processen pågått, oavsett om han hållit pengarna räntebärande eller inte — men i regel får man väl ändå utgå ifrån att folk ser till att det blir avkastning på de pengar det är fråga om. Vi har också framhållit i vår reservation att den av oss föreslagna ränteregeln är en praktisk och lättillämpad regel. Motionärernas förslag däremot, att ränta skall utgå om den återbäringsskyldige inte lyckats visa att han inte själv hållit pengarna räntebärande, är en mycket svårtillämpad regel. Vi har bl.a. pekat på de svårigheter som det innebär att söka föra en negativ bevisning. Med den anförda, herr talman, hemställer jag om avslag på motionen 2142, yrkandet 1 och bifall till reservationen som är fogad vid lagutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! Herr Gustafsson i Stockholm har ingående redogjort såväl för utskottets betänkande som för proposition och motioner. Jag skall i egenskap av utskottets ordförande inte tillägga särskilt mycket, men jag vill ändå framhålla att det är en mycket gammal lagstiftning som nu förändras efter många år av utredning och överväganden. Den härstammar faktiskt till vissa delar från 1734. Övervägandena påbörjades i och med en motion 1938 och har sedan fortsatt i form av olika aktiviteter i Sveriges riksdag 1941, 1951 och 1965. Sedan har frågan varit under utredning genom att köplagutredningen år 1968 fick i uppdrag att företa den av riksdagen begärda översynen. Man kan också konstatera att en av de allra äldsta av de riksdagsskrivelser som inte lett till några resultat nu kan avföras från listan över sådana skrivelser. Vi har varit helt ense i lagutskottet om att tillstyrka förslaget till räntelag. Endast i ett fall, som berörts av herr Gustafsson, nämligen beträffande en följdändring i lag om ändring i konkurslagen har utskottet delats upp i en borgerlig och en socialistisk del. Jag kan nämna att utskottsmajoritetens synpunkter framfördes för några månader sedan i samband med då aktuella ändringar i konkurslagen. Vid det tillfället var lagutskottet överens om att inte ta upp frågan, eftersom det antyddes att den skulle komma att sakbehandlas i samband med handläggningen av förslaget till räntelag. Så har nu också skett. Såsom av herr Gustafsson antyddes innehåller utskottets majoritetsskrivning en del små avvikelser i förhållande till motionen. Det är anpassningar som vi har gjort i största enighet för att därmed få de här lagförslagen helt rimliga. Jag vill emellertid peka på att lagrådet i sitt yttrande över lagrådsremissen anförde att ordalagen i propositionens förslag närmast gav intryck av att bestämmelserna avsåg endast sådan ränta som faktiskt utgått. Det förhållandet stämde också, sade lagrådet, med den doktrin som utvecklats. Inom centerpartiet anser vi att det är ganska orimligt att man vid en återvinning av den återbäringsskyldige skulle utkräva ränta även i sådana fall där ränta inte har bekommits. När vi talar om avkastningsränta skall vi veta att den enligt räntelagen är gällande diskonto plus 2 96. Det skulle i dagsläget bli 9 96, och jag tror inte, herr Stig Gustafsson i Stockholm, att det är möjligt att få en sådan ränta. Vid placering t.ex. på sparkassekonto torde räntan vara väsentligt lägre. Om jag har förstått det rätt är det nödvändigt att, ifall man placerar penningmedel, göra det på ett sådant sätt att de omedelbart kan lyftas och inlevereras till konkursboet.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
Herr talman! Det är sent på kvällen, och jag skall fatta mig mycket kort. Jag vill slå fast två saker. För det första: Majoritetens skrivning ger en mycket svårtillämpad regel när det gäller den negativa bevisföringen. För det andra: Reservationens förslag ger en enkel och dessutom rimlig regel. Jag vill tillägga att det här i och för sig är en liten fråga som det inte är speciellt intressant att få lottning i. Man kan också undra varför majoriteten inte har tagit upp de mycket större frågor som finns i sammanhanget. Avkastningsränta har egentligen sin största betydelse i fastighetsrättsliga sammanhang, t.ex. expropriation. Kritiken skulle väl därför inte riktas enbart mot den här paragrafen i konkurslagen utan mot alla bestämmelser om avkastningsränta. Accepterar man den vid expropriation borde man väl också kunna acceptera den här.

Herr talman! Jag skall som motionär bara kommentera detta ärende några minuter, och jag vill börja med att slå fast att det är ett enhälligt utskottsbetänkande. Det torde alltså inte bli föremål för några som helst meningsbrytningar — i alla fall inte av så väsentlig art att det behöver bli några voteringar. Utskottet har ju enhälligt biträtt motioner av fru Anér och mig om att sekretariatet för framtidsstudier skall få en självständig ställning, dvs. frikopplas från statsrådsberedningen. Samtidigt skall den tidigare till detta sekretariat knutna referensgruppen ombildas till sekretariatets styrelse. Därmed menar jag att vi tar ett väsentligt steg mot att ge vart och ett av de i riksdagen representerade partierna, oavsett om de står i opposition eller ej, rimliga möjligheter att följa med debatten om — och delta i uppläggningen av — studier och forskning kring allas vår gemensamma framtid. Ytterst rör nämligen detta partiernas arbetsmöjligheter. Frågorna har blivit allt svårare, alltmer komplexa, under de senaste åren. Besluten får allt långsiktigare verkningar. Frågor dyker upp ideligen där det verkligen krävs studier av alternativa handlingslinjer och deras effekter, där det över huvud taget krävs av oss att vi studerar, så gott det nu går, hur framtiden kommer att se ut på område efter område. Den stora debatten om energipolitiken häromdagen utgör ju ett gott exempel på behandlingen av en fråga av utomordentligt hög svårighetsgrad, och där skall jag gärna erkänna att det har varit utomordentligt komplicerat för t.ex. mitt parti att verkligen följa med, att ta del av och bedöma alla de olika fakta som har kommit fram. Det är över huvud taget svårt, så som partierna är organiserade i dag, att bedöma och rätt ta ställning till framtidsfrågor av den här arten. ADB-tekniken och dess utvecklingsmöjligheter är ett annat område med väldigt stor komplexitet och där det verkligen krävs att vi får resurser att på ett helt annat sätt än hittills följa med i den tekniska utvecklingen. Regeringsinnehavet ger ju automatiskt vissa fördelar i de här avseendena. Man har hela utredningsmaskineriet i sin hand, man kan utforma direktiven självständigt osv. Man har självfallet kanslihuset såsom ett beredningsorgan, man har de olika ämbetsverken och man har inom ramen för sitt regeringsutövande över huvud taget helt andra möjligheter än oppositionspartier att bereda och syssla med den här typen av långsiktiga frågor. Detta är helt naturligt, och det är en konsekvens av den situation som uppkommer i varje parlamentarisk demokrati. Men därför är det också så viktigt att ge oppositionspartierna bättre resurser, inte minst när det gäller långsiktiga programmatiska studier. Sekretariatet för framtidsstudier har arbetat sedan drygt ett år tillbaka. Resurserna har varit relativt måttliga hittills, men man har satt i gång fyra omfattande projekt, däribland en studie av de mycket viktiga resursoch råvarufrågorna. Vi har i flera sammanhang från moderaterna och även från folkpartiet och nu senast i januari från centerpartiet krävt en annan ordning i detta Nr 96 sammanhang -— vi har krävt en aktivare medverkan och möjligheter till Torsdagen den mera direkt påverkan. Det svar vi fått har varit en referensgrupp som 29 maj 1975 knutits till sekretariatet för framtidsstudier — ett sekretariat som hela I tiden har legat i statsrådsberedningen. Anslag till framtids Jag skall villigt erkänna att på lång sikt kommer de här frågorna sästudier kerligen att lösas på ett annat sätt än enligt den modell som utskottet nu uttalar sig för, och det har aldrig varit avsikten med motionerna att för tid och evighet permanenta ett system där vi just bygger upp hela framtidsstudieverksamheten och partiernas möjligheter i det avseendet kring detta sekretariat. Det är nog snarare så att t.ex. öronmärkta pengar till vart och ett av partierna för just dessa ändamål och kanske ett institut med tvärvetenskaplig sammansättning som ett serviceorgan på lång sikt är en rimligare väg att gå. Därom vill jag inte uttala mig. Men genom utskottets tillstyrkan av motionerna har i alla fall i detta läge, där vi väntar på mer långsiktiga organisatoriska förslag, samtliga partier fått direkta möjligheter att följa och påverka det här arbetet och de viktiga och intressanta projekt som är på gång. Herr talman! Jag är som sagt — och jag skall sluta där — mycket glad över utskottets enhälliga betänkande. Det ger, tycker jag, en bra utgångspunkt för vidare diskussioner och åtgärder på området. Det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet ser jag mera som en bagatell — kanske ett utslag av irriterade känslor just vid det aktuella tillfället och ingenting annat. Studiet av vår gemensamma framtid är angeläget. Det är därvid av största vikt att se till att denna debatt blir en dialog mellan olika grupper och utifrån olika värderingar. Utskottets tillstyrkan av våra motioner innebär att förutsättningarna för den dialogen högst väsentligt har förbättrats. Jag har naturligtvis inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag ser inte någon motsatsställning mellan RIFO:s verksamhet, som jag mycket flitigt så gott jag hinner brukar delta i, och den fråga som utskottsbetänkandet handlar om — på intet sätt. De vidgade möjligheter till utbyte med forskare som jag vet att herr Göransson i egenskap av ordförande i RIFO arbetar med har egentligen inte alls med denna fråga att göra. Såvitt jag förstår kommer RIFO — om det blir en lycklig utgång av förhandlingarna med riksdagens förvaltningskontor — att få en viss resursförstärkning för att lättare kunna organisera just detta kontaktutbyte och bättre administrera studieverksamhet och annat, som har gått litet på kryckor under årens lopp och fungerat mycket tack vare frivilliga insatser. Vad utskottsbetänkandet handlar om är planeringen, beställandet och det aktiva deltagandet i avskilda, begränsade framtidsstudier. Jag har redan pekat på några exempel som är av största vikt och som jag tror att ett flertal partier har samma uppfattning om. De långsiktiga råvaruoch resursfrågorna är något som man verkligen behöver studera och försöka komma till insikt om. Datoriseringens effekter på samhället, maktfördelningen och demokratin är ett annat sådant exempel. Men jag ser inte att detta på något sätt skulle kollidera med RIFO:s verksamhet utan vi bör, herr Göransson, göra vårt bästa för att förstärka RIFO och dess arbetsmöjligheter och sedan vara nöjda med det enhälliga utskottsbetänkandet. Jag finner alltså ingen motsatsställning.

Herr talman! Jag tror att det är ganska meningslöst att diskutera detaljer beträffande hur långt man vill gå. Jag sade mycket klart i mitt första anförande att jag inte ser den konstruktion som nu utskottet enhälligt framfört som den långsiktigt absolut bästa lösningen av hur man skall organisera framtidsstudier här i landet. Jag nämnde ett annat förslag som jag vet att herr Göransson och flera i hans parti har varit inne på, nämligen att öronmärka pengar till partierna så att dessa får resurser just för den här typen av verksamhet. Det tror jag mycket väl kan vara ett kanske bättre alternativ på sikt, och det får vi ta ställning till inom något eller några år. Det är fortfarande RIFO och detta betänkande, det finns ingen kollision mellan dessa.

Herr talman! Herr Siegbahn har frågat mig om regeringen avser att protestera mot beskjutningar av svenska fartyg. Frågan torde vara föranledd av att det svenska fartyget Hirado besköts i Thailandbukten den 14 maj i år. Fartyget var på väg från Singapore till Bangkok, och beskjutningen ägde rum när fartyget passerade ön Poulo Panang på drygt tolv sjömils avstånd. Antalet skottsalvor uppskattades av fartygets befälhavare till fyra, men några skador orsakades inte. När meddelandet om beskjutningen nått utrikesdepartementet inleddes en undersökning för att bl.a. fastställa nationaliteten på den patrullbåt varifrån beskjutningen ägde rum. Befälhavaren på ”Hirado” har gett en beskrivning av patrullbåtens utseende, men dess nationalitet har ännu inte med säkerhet kunnat fastställas. Som ett led i den pågående undersökningen har kontakt tagits med företrädare för regeringarna i de länder under vilkas flagg patrullbåten kan tänkas ha seglat. Vederbörande har orienterats om det inträffade, meddelats att vi på svensk sida undersöker de närmare omständigheterna och tillfrågats huruvida något resp. land tillhörigt fartyg varit inblandat. Dessa förfrågningar har ännu icke slutgiltigt besvarats. De omständigheter som utredningen hittills klarlagt visar dock att ett övergrepp skett som strider mot internationell rätt. Som utrikesdepartementet sade i en kommentar redan den 16 maj är detta något som vi måste reagera mot. Om den beskjutande patrullbåtens nationalitet kan fastställas kommer regeringen också att avge en formell protest till vederbörande lands regering mot denna illegala handling.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga rörande beskjutning av svenska fartyg i internationell trafik. Men samtidigt måste jag säga att jag tycker att svaret är magert i överkant. Den behandling som har kommit frågan till del och som har speglats i pressen förefaller mig också ha varit mycket mager och nästan präglad av en viss hemlighetsfullhet. Man kan fråga sig vad som skulle ha sagts från officiellt håll och i pressen om en beskjutning ägt rum mot ett svenskt handelsfartyg utanför Storbritanniens, Sovjetunionens, Amerikas, Sydafrikas eller något annat lands gränser. Det hade väl då blivit en något större uppståndelse. Såvitt jag kan se har man från utrikesdepartementets sida inte utfärdat någon kommuniké, utan endast som svar till en tidning gjort några kommentarer. Nu sägs det i svaret att man har tagit kontakt med företrädare för regeringarna i de länder under vilkas flagg patrullbåten kan ha seglat. Jag frågar mig: Vilka länders flagg kan den ha fört? Är det Storbritanniens, Japans, Indiens eller kanske Cambodjas? Det skulle vara intressant att få något svar på den punkten. På den andra punkten säger utrikesministern att förfrågningarna ännu icke slutgiltigt besvarats. Min fråga är då: Vad har sagts? Har det kommit fram någonting som tyder på att det inte var ett cambodjanskt krigsfartyg? Beskjutningen ägde ju rum utanför Cambodjas internationella gräns. Den här incidenten inträffade den 14 maj och i dag skriver vi den 29 maj; alltså är det drygt 14 dagar sedan den inträffade. Detta är av intresse ur den synpunkten att något slutgiltigt svar ännu inte lämnats. Sådana här frågor brukar av naturliga skäl alltid behandlas som brådskande. I det svar som omedelbart efter beskjutningen lämnades till en tidning sades att man från svensk sida undersöker om det svenska fartyget Hirado kan ha sett ut som ett krigsfartyg, trots att beskjutningen ägde rum mitt på dagen. Jag undrar om denna utredning har slutförts och givit vid handen att det skulle finnas något fog för att uppfatta detta handelsfartyg som ett krigsfartyg.
Herr talman! Jag fick just nu ett meddelande från Peking om att den cambodjanska regeringen i dag har svarat. Cambodja är ett av de länder som vi har frågat om det var ett av dess fartyg. Man meddelar alldeles bestämt att några cambodjanska marinfartyg inte varit inblandade i denna incident, ger utförliga beskrivningar över den kapacitet som den cambodjanska marinen har och vilka områden den befunnit sig i. Det är det första svar vi fått och det har kommit i dag. Vi har alltså gjort framställningar till länder som här kan komma i fråga. Det är naturligtvis länder i det område där incidenten inträffade. De uppgifter vi har bygger på de förhör vi haft, genom vår ambassad i Bangkok, med den sjökapten som gjort rapporteringen om beskjutningen. Sjökaptenen kan icke ange någonting annat än vad jag sagt i mitt svar. Då har vi ingenting annat att göra än förfrågningar hos tänkbara regeringar. Och här är det första svaret.
Herr talman! Får jag betrakta detta så att utrikesministern anser detta vara det slutgiltiga svaret från Cambodjas regering? Betraktar man det nu som klarlagt att Cambodja således icke haft något med beskjutningen att göra och att sanningen måste sökas i andra länder?
Herr talman! Mycket i svaret, som är detaljerat, tyder på att det inte är Cambodja. Men jag har icke haft tillfälle att studera svaret närmare eller att ta kontakt med expertis på området. Det tror jag svaret tvingar oss att göra, så jag kan inte ge något definitivt svar nu.
Herr talman! Syftet med min fråga var egentligen bara att framhålla den oerhörda vikt man måste fästa vid militära åtgärder av sådant här slag. Det är angeläget för framtiden, med hänsyn till hur olika länder kan behandla oss, att vi på ett efter omständigheterna lämpligt sätt klart reagerar, så att andra länder förstår att så här kan man inte uppträda. Att Sverige är ett land med fredligt sinnelag betyder självfallet inte att vi accepterar sådant här uppträdande. Detta är viktigt för att skydda den svenska sjöfarten, och jag vill bara uttrycka en förhoppning om att utrikesministern under den fortsatta utredningen håller dessa tankar i minnet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har ställt en fråga till mig om tandvårdssituationen i Karlsborg och om vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att komma till rätta med tandläkarbristen där. Jag delar herr Börjessons uppfattning att tandvårdssituationen i Karlsborgs kommun f. n. inte är tillfredsställande. Tidigare fanns inom kommunen tre tandläkare vid folktandvården och två privatpraktiker. Folktandvården har nu blivit av med två tandläkare och av privatpraktikerna finns bara en kvar. Landstinget som har ansvaret för folktandvården försöker på olika sätt rekrytera nya tandläkare till Karlsborg men har ännu inte lyckats. Socialstyrelsen har sökt underlätta situationen genom att prioritera Skaraborgs län vid fördelningen av tandläkartjänster inom folktandvården. Tandläkarbristen vid folktandvården i Karlsborgs kommun är ett exempel på verkningarna av den överströmning av tandläkare från folktandvården till privatpraktikersektorn som ägt rum särskilt i tandvårdsförsäkringens inledningsskede. Folktandvården har på ett par år förlorat över 200 tandläkare till privatpraktikersektorn. Olika åtgärder har redan vidtagits för att hindra en fortsatt sådan överströmning av tandläkare från folktandvården. BI. a. har riksförsäkringsverket infört regler om ersättningsetablering för rätt att verka som privatpraktiker inom tandvårdsförsäkringen. Jag följer självfallet utvecklingen inom tandvården med största uppmärksamhet och ser det som en viktig uppgift att därvid få till stånd den utbyggnad av folktandvården som beslutades i samband med tandvårdsreformen. Den hittillsvarande överströmningen av tandläkare från folktandvården till privatpraktikersektorn strider mot intentionerna för tandvårdsreformen och måste därför också tillmätas stor vikt vid bedömningen av den tandvårdstaxa inom tandvårdsförsäkringen som skall gälla från den 1 juli 1975. Jag kan försäkra att alla möjliga åtgärder kommer att vidtas i syfte att slå vakt om folktandvårdens utbyggnad för att därigenom bl.a. kunna lösa frågor av det slag som herr Börjesson tagit upp.
Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack för svaret. Min fråga angående tandläkarsituationen har självfallet en helt lokal karaktär men i medvetande om att liknande synnerligen besvärliga situationer återfinns även på andra håll i landet vill jag ta upp fallet i Karlsborgs kommun. Med sina drygt 8 000 invånare hade kommunen fram till år 1974 fem tandläkare, av vilka tre vid folktandvården och två privatpraktiserande. Detta antal svarar mot minimibehovet i en kommun av denna storlek. Successivt har emellertid läget försämrats. F. n. kan det betecknas som närmast katastrofalt. Vid folktandvården finns således endast klinikföreståndaren kvar, och enligt uppgift lär den kvarvarande privatpraktiserande tandläkaren förbereda verksamhet på annan ort, vilket kan vara begripligt med hänsyn till den arbetsbörda som vederbörande uppenbarligen utsätts för. Hans tid räcker f. ö. inte heller till mer än att stå till tjänst för sina gamla patienter. Nu står vid den nyuppförda vårdcentralen tre modernt och dyrbart utrustade tandläkarmottagningar tomma, och den anställda personalen har svårt att finna meningsfull sysselsättning. Självfallet reagerar allmänheten inom kommunen synnerligen negativt mot de investeringar som kostat stora pengar och nu synes vara meningslösa. Företrädare för kommunen har gjort otaliga uppvaktningar hos vederbörande instanser för att få en förbättring till stånd, men för gäves. Herr talman! I sådana lägen blir de enskilda patienterna hårt lidande på missförhållandena. En reform får inte leda till så negativa konse kvenser. När dessa blir ett faktum är det enligt min mening statsmakternas skyldighet att se till att åtgärder vidtas för att rätta till förhållandena igen. Reformer på papper hjälper inte — de är och förblir meningslösa. Därför vädjar jag till socialministern att se över de konsekvenser som uppenbarligen på flera håll drabbat kommunens invånare och att medverka till att kraftåtgärder sätts in för att häva tandläkarbristen i Karlsborgs kommun. Jag undrar till sist om man inte på något sätt kan försöka ordna upp situationen. Är det på det sättet, att människorna där skall förlora den enda kvarvarande privatpraktiserande tandläkaren, blir det för dem rena rama katastrofen. Jag vill därför än en gång vädja till socialministern att göra vad som göras kan för att förbättra situationen där.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag vill medverka till att näringspreparatet Trilgar klassas som läkemedel och tillhandahålles kostnadsfritt. Enligt förordningen angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel tillhandahålls vid sjukdom under vissa förutsättningar läkemedel kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Vad som avses med läkemedel anges i läkemedelsförordningen. Socialstyrelsen kan med stöd av 138§ tillämpningskungörelsen till läkemedelsförordningen medge s.k. licensförsäljning av preparat som inte är registrerade som läkemedel, om viss person av läkare anses behöva preparatet med hänsyn till sitt hälsotillstånd. Preparat som säljs på licens anses som läkemedel och omfattas av läkemedelsrabatteringen. Socialstyrelsen har beviljat licens för vissa näringspreparat till barn med medfödda ämnesomsättningssjukdomar och med vissa andra funktionsstörningar, bl.a. vid njursjukdomar. Sådana licenser har också i några fall beviljats för preparatet Trilgar. Socialstyrelsen gör i samråd med livsmedelsverket f. n. en utredning om möjligheterna att minska patienternas kostnader för vissa nödvändiga näringspreparat. Enligt vad jag inhämtat räknar socialstyrelsen med att detta utredningsarbete skall vara klart i början av nästa år.

Herr talman! Jag ber att få tacka även för detta svar. Anledningen till min fråga är det förhållandet att en njursjuk person, boende i Skara, för sin sjukdoms skull blivit ordinerad näringspreparatet Trilgar. Tyvärr har det visat sig att detta preparat icke klassas som läkemedel, och följaktligen får vederbörande inga som helst subventioner vid sina inköp av preparatet. Det rör sig om dryga kostnader som vederbörande måste vidkännas för att klara sin livsföring — inte mindre än 19 kr. per dag — och vederbörande har ganska blygsamma inkomster.

I detta fall anser jag att näringspreparatet Trilgar borde klassas som läkemedel och att vederbörande, som för att kunna fortsätta att leva blivit ordinerad detta näringspreparat, bör erhålla detsamma kostnadsfritt. Det kan inte vara rimligt att en person såsom i det här fallet — som har givit anledning till min fråga — skall behöva betala 19 kr. om dagen för ett näringspreparat som tjänstgör som medicin och dessutom är nödvändigt för att uppehålla livet. Av det svar som jag har fått från socialministern framgår att socialstyrelsen har möjlighet att medge licenser för bl.a. just detta näringspreparat. Jag skall därför vända mig till socialstyrelsen i ärendet.

Herr talman! Fröken Andersson har frågat mig om jag är medveten om vilka konsekvenser en kostomläggning enligt de rekommendationer som görs i statens livsmedelsverks bok Råd om mat skulle få på vår livsmedelsförsörjning och om jag delar den uppfattning som kommit till uttryck i boken beträffande proteinets andel i kosten. År 1973 kom knappt 11 94 av den totala livsmedelskonsumtionens energiinnehåll från protein. I livsmedelsverkets skrift anges i avsnittet om protein att omkring en sjättedel av kostens energi bör komma från proteiner. Vid kontakter med livsmedelsverket har jag emellertid erfarit att denna uppgift beror på en felskrivning. Av tabellmaterialet i boken kan utläsas att det rekommenderade proteinintaget bör uppgå till 10 å 13 96 av det totala kaloriintaget, dvs. i stort sett vad som i praktiken konsumeras.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret, vars innehåll är tillfredsställande och gör all argumentering överflödig i sakfrågan. Jag kan emellertid inte låta bli att uttrycka min förvåning över att en sådan felskrivning har kunnat passera alla de granskningar som en skrift normalt är utsatt för och som i synnerhet en skrift av det slaget borde vara utsatt för. Statsrådet Lundkvist säger ingenting i svaret om att en rättelse snabbt skall göras så att uppgiften i skriften blir korrekt. Jag vill därför gärna fråga om statsrådet har förvissat sig om att en sådan rättelse kommer att ske. Även om det, som framgår av svaret och som jag också var medveten om, i tabellerna finns riktiga uppgifter, kan felskrivningen i texten ändå föranleda missförstånd.
Herr talman! Jag utgår från som självklart att när nya upplagor av skriften ges ut kommer den här felaktiga uppgiften att rättas till.

Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har frågat mig om jag vill medverka till att dels enklare förfarande vid kallelse till förrättning om fiskevårdsområden utarbetas, dels redan bildade områden — för att undvika tidsförlust och ökade kostnader — kan godkännas trots att kallelse till förrättning skett endast genom kungörelse och genom vanligt brev och där kallelsen inte överklagats. Frågan om bildande av fiskevårdsområde skall som regel prövas vid förrättning under ledning av förrättningsman som länsstyrelsen förordnar. Förrättningsmannen skall hålla sammanträde med delägarna och skall i god tid före sammanträdet kalla delägarna till detta. Enligt hu Bestämmelserna om delgivning av kallelse till första sammanträdet infördes i samband med 1969 års ändringar i lagen om fiskevårdsområden. Tidigare krävdes för bildande av fiskevårdsområde en anslutning av fiskerättsägare som beräknades i förhållande till hela antalet delägare och hela delaktighetstalet. De nya bestämmelserna innebar bl.a. att vid beslut om bildande av fiskevårdsområde eller upplåtelse av fisket inom sådant område endast de i omröstningen deltagandes röster och delaktighetstal skulle beaktas. Med hänsyn härtill ansågs att rättssäkerhetsintresset krävde att delgivning av kallelse till första sammanträdet i regel ägde rum. I en skrivelse som nyligen har kommit in till regeringen har fiskeristyrelsen hemställt att bestämmelserna i 18 § om delgivning av kallelse till första förrättningssammanträdet ändras och utformas efter förebild av 9 § lagen om förvaltning av samfälligheter. Enligt sistnämnda lagrum får bestämmelserna om kungörelsedelgivning i 16 § första stycket delgivningslagen tillämpas i viss begränsad utsträckning vid delgivning av kallelse till delägarsammanträde. Fiskeristyrelsens framställning bereds f.n. i jordbruksdepartementet. Jag är för egen del beredd att medverka till att förenkla kallelseförfarandet vid förrättning för bildande av fiskevårdsområde, i den mån det kan ske utan olägenhet för berörda intressen.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

Kallelsen har skett genom vanligt brev men utan medsändande av blankett för och begäran om mottagningsbevis. Dessutom har kallelse skett genom kungörelse i ortens tidningar. Förrättningsmännen anser att de handlat i enlighet med gällande bestämmelser. De frågor jag ställt gäller givetvis inte de enskilda fallen utan de principiella konsekvenserna av gällande bestämmelser och tolkningen av desamma. Fiskevårdsföreningarna uträttar ett betydelsefullt arbete för tillgången till fiske i olika former och för fiskevården. Framför allt fritidsfisket men även i viss mån nyttofisket har tilldragit sig starkt ökat intresse på senare tid. Vi har över 2 000 fiskevårdsföreningar i landet. Genom en lag som beslutades av 1963 års riksdag, proposition 160, kommer nu att gälla att om fiskerätt skall upplåtas åt utomstående, t.ex. genom försäljning av fiskekort, måste föreningen ombildas till föreningssamfällighet eller fiskevårdsområde. Övergångsbestämmelser gäller fram till slutet av 1978. Eftersom det tar lång tid att bilda sådana här områden — två å tre år räknar man med — och det skall vara lantmäteriförrättningar för ändamålet är det uteslutet att man skall hinna ombilda alla dessa Riksdagen har f.ö. i år med anledning av civilutskottets betänkande nr 17 uttalat att en förlängning av övergångstiden bör komma till stånd. Det är angeläget att det införes enklare bestämmelser för bildande av fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar för fiskevård. Det är också angeläget att det kan ske till lägsta kostnader och utan onödig tidsutdräkt. Det var därför jag ställde de båda frågorna. När det gäller den första frågan får jag väl notera statsrådets intresse för att medverka till att det utfärdas enklare bestämmelser. Den andra frågan har statsrådet inte svarat på. Jag kan förstå att det kan vara svårt. Men det skulle vara bra om man kunde ha en rimlig förhoppning om att de praktiska konsekvenserna i det enskilda fallet skall få vara avgörande, om ärendet inte har överklagats.
Herr talman! Ett sådant förfarande som herr Olsson i Järvsö avser i andra delen av sin fråga strider ju mot vanligen tillämpade lagstiftningsprinciper. Den frågan får väl övervägas i samband med en eventuell ändring i kallelseförfarandet, och jag är inte beredd att f. n. göra något uttalande på den punkten.
Herr talman! I de här fallen har kallelser utsänts till samtliga deltagare genom vanligt brev. Posten är ju en ganska säker inrättning, och man kan anta att kallelserna kommit fram. Det gällde 680 brev i ett av fallen. Ingen har överklagat. Man kan förstå att länsstyrelserna måste följa paragraferna helt och fullt. Men jag skulle ändå vilja uttala en förhoppning om att högre instanser kunde se praktiskt på saken och låta redan bildade föreningar gälla, när det gått så pass rätt till som det har gjort i det här fallet, så att man inte tvingas tillgripa ett omständligt och dyrbart förfarande som också är ganska tidskrävande. Jag uttalar en förhoppning om att det finns möjlighet att göra en sådan bedömning i högre instans.
Herr talman! Herr Winberg har frågat mig varför riksdagens uttalanden i vissa väsentliga hänseenden rörande domstolsverkets ställning inte följts i det förslag till instruktioner för domstolsverket och tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet som utarbetats inom justitiedepartementet. Frågan om innehållet i instruktionerna för bl.a. domstolsverket och tjänsteförslagsnämnden bereds f. n. inom justitiedepartementet. Vid utarbetandet av dessa kommer regeringen självfallet att följa riksdagens beslut.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Den är ställd därför att jag har i min hand fått förslaget till instruktioner för domstolsverkets och domstolsväsendets tjänsteförslagsnämnd. Jag vill först helt allmänt framhålla att innehållet i dessa instruktioner är särskilt väsentligt just med hänsyn till de farhågor som tidigare uttalats när det gäller relationen mellan det nya domstolsverket och domstolarna. Den är en rättssäkerhetsfråga av stor vikt. Vi har vid tidigare tillfällen haft ganska ingående debatter här i kammaren om dessa saker. Beträffande några punkter som jag har angivit i frågan tycker jag att förslaget inte är tillfredsställande, eftersom riksdagens uttalanden inte har följts. För det första anges i 3 § i förslaget till förordning med instruktion för domstolsverket verkets uppgifter med ungefär samma formuleringar som i domstolsstyrelseutredningens förslag, trots att riksdagen när det gäller principerna för verkets ställning och uppgifter har givit regeringen till känna viss mening. Jag citerar ur utskottsbetänkandet vad riksdagen har sagt, nämligen att ”det i centralmyndighetens instruktion skall tas in en erinran om att myndigheten vid utövandet av sina åligganden har att iaktta principen om domstolarnas grundlagsfästa självständighet vid fullgörandet av de dömande och rättstillämpande uppgifterna”. För det andra skall enligt riksdagens uttalande det av instruktionen framgå att verkets åligganden skall gälla enbart den administrativa verksamheten inom förvaltningsområdet. Härom står, såvitt jag kan se, ingenting i detta förslaget. För det tredje sade riksdagen när det gäller tjänsteförslagsnämnden att nämnden skall inta en ställning som ett i förhållande till verket helt fristående organ, medan justitieministern i propositionen har hävdat att nämnden skall vara ett organ inom verket. Riksdagen har givit regeringen till känna hur riksdagen ser på sammansättningen av nämnden och att vissa ledamöter skall utses på förslag av Juristoch samhällsvetarförbundet och Sveriges domarförbund. Detta kan inte utläsas i förslaget till förordning. Paragraferna 8 och 9 i förslaget till förordning för tjänsteförslagsnämnden har en utformning, som mer markerar att nämnden tillhör verket än att nämnden är fristående från det. Domstolarnas självständighet är en viktig rättssäkerhetsfråga, och riksdagen har i flera hänseenden konstaterat detta och menat att domstolsverkets arbete och befogenheter måste avpassas därefter. Det är särskilt viktigt med hänsyn till den debatt som har förts att man i verkets instruktion så långt möjligt använder just de lokutioner som riksdagen har ställt sig bakom så att inte några tveksamheter behöver råda om att instruktionen verkligen är anpassad till vad riksdagen har uttalat och att riksdagens mening har följts.
Herr talman! Jag vill inte kommentera vad herr Winberg här har sagt. Jag tycker inte att riksdagen är den lämpliga platsen att bereda ärenden inom justitiedepartementet. Det får vi göra själva.
Herr talman! Det är fråga om en förordning som regeringen utfärdar. Men eftersom förslaget har kommit under mina ögon och jag har funnit att det inte stämmer med vad riksdagen beslutat, tycker jag att det kan finnas anledning att göra dessa påpekanden innan regeringen och justitieministern slutgiltigt har tagit ställning. Det är nämligen av stor vikt om utformningen så småningom kunde bli sådan att alla som skall tilllämpa instruktionen kan känna tillfredsställelse med den.